Herr talman! Jag är naturligtvis glad för att jag har riktigt tolkat det pressmeddelande som utgick från bostadsdepartementet i går, men medgiv att det kunde ha varit något klarare skrivet! Herr Bergman sade att vi i centern hade några reservationer ”för syns skull” och att det inte var mycket substans i dem. Han återkom sedan och sade att det kanske ändå fanns någon substans i den reservation som gällde förbättringar i miljön. Det var endast den reservationen som jag kommenterade här förut, och jag skall inte heller nu gå in på de andra. Vad centern ville med den reservationen, sade herr Bergman, var att vi ville ha miljö för 20 milj.kr. till. Jag kan medge att även efter en påplussning med 20 milj.kr. blir anslaget för förbättring av boendemiljön alldeles för litet. Men det blir ändå 20 milj.kr. större, och jag upprepar vad jag sade förut att man inte kan anföra budgetmässiga skäl i ett sådant här sammanhang. Det är missriktad sparsamhet. Man skulle vinna så mycket att det snart skulle betala sig. Sedan talade herr Bergman om sin reservation. Det är alldeles riktigt som herr Bergman säger att när motionen skrevs var det inte känt att referensgruppen skulle tillsättas.

Både herr Wennerfors och herr Bergman har varit inne på frågan om småhus eller flerfamiljshus. Jag anser att det är människorna själva som skall bestämma var de skall bo. Vi politiker skall ge dem möjligheter att själva avgöra detta. Vill SSU:are bo i flerfamiljshus skall vi naturligtvis se till att de får göra det, lika väl som vi skall se till att de unga familjer som vill bo i småhus skall få göra det. Med de beslut som vi kommer att fatta framöver blir också möjligheten att välja större. Herr Wennerfors talade om att sätta procentsatser. Moderaternas förslag beträffande andelen småhus i nyproduktionen skiljer sig emellertid så litet från vad som redan faktiskt förekommer att jag tycker att även reservationen 3 vid betänkandet nr 7 är onödig.
Herr talman! Herr Bergman sade att han avstår från att ta en ideologisk debatt, dvs. en politisk debatt i egentlig mening, om våra bostadsproblem. Det bekräftar egentligen bara de farhågor som jag uttryckte i mitt anförande om att socialdemokratin är på väg bort från en social bostadspolitik. Jag beklagar det och hoppas att man verkligen tar sig samman och både debatterar och fortsättningsvis vidtar konkreta åtgärder för en bättre bostadspolitik. Beträffande totalfinansieringen säger herr Bergman att det finns ett utredningsbetänkande som delvis tillgodoser vad vi från vpk har sagt i vår motion och att det kan vara tillräckligt. Det är emellertid bara ett betänkande —- inget regeringsförslag. Vi menar därför att det inte hade skadat om man i detta sammanhang hade understrukit betydelsen och nödvändigheten av sådana åtgärder som vi har föreslagit. Huvudpunkterna i våra förslag är följande. Det nuvarande systemet med uppsplittrade lån i form av byggnadskreditiv under byggnadstiden, som sedan omplaceras i form av bottenlån och sekundärlån — ofta i olika kreditinstitut, är både orationellt och ålderdomligt. Det medför också onödiga ränteutgifter för låntagarna, dvs. kostnader som i sista hand får betalas av hyresgästerna. Genom införande av statliga enhetslån skulle byggnadskreditiven med sina höga räntor kunna avskaffas och systemet med lån i kreditinstitut skulle kunna ersättas med ett lån i ett kreditinstitut. Detta förutsätter att man övergår till ett enda bostadslån med en räntesats och en amorteringsplan, där de nuvarande byggnadskreditiven ersätts med förskott på redan beviljat lån.
Herr talman! ”Stoppa småhusraseriet”, löd herr Engqvists uppmaning i senaste numret av Frihet. Jag frågade herr Bergman i Göteborg om han instämde i detta uttalande såsom representant för den äldre generationen inom regeringspartiet. Ifrån talarstolen förklarade då herr Bergman att han tyckte att uttalandet var bra. Och precis som herr Engqvist beskrev herr Bergman hur det ser ut i småhusområdena i vissa delar av USA. Men, snälla herr Bergman, det är inte fråga om att efterlikna amerikanarna och bygga dessa väldiga småhusområden. Varför kan vi inte göra småhusområdena attraktiva på samma sätt som vi försöker förbättra flerfamiljshusområdena och göra dem attraktiva? Varför kan vi inte förfara så som tidigare alla varit överens om, nämligen blanda dessa områden? Det skulle vi kunna göra på ett mycket bättre sätt under morgondagen. Jag hade nog väntat att herr Bergman skulle ge mig en litet fylligare redogörelse för hur ni ser på de väldiga hyresförlusterna och hyresförlustlånen. I stort sett får jag det svaret ”att det bara blir så här”. Ingenting kan göras åt det. Det är väl detta svar som man får från en företrädare för bostadssocialismen. På samma sätt som när det gäller småhusen rättar man sig inte efter de önskemål som människorna har. Om man gjorde det i en fri marknadsekonomi, skulle vi inte behöva uppleva dessa bekymmer. Tankeleken att riva husen emanerar från ordföranden i Göteborgs hyresgästförening. Han sade i TV för en tid sedan att man skulle riva de omoderna husen i Göteborgs innerstad och till de tomma lägenheterna flytta alla de 4 000 människor som bor i omoderna lägenheter. Han sade inte att man skall bygga småhus i de centrala delarna i Göteborg. Det har inte heller jag påstått. Jag har inte heller ansett förslaget vara realistiskt. Jag bara nämnde att han har sagt så. ; Därifrån gick jag över till ett annat förslag, som inte är mitt och som jag också framhöll från talarstolen är utopiskt. Gör den tankeleken att man river ett område med flera tusen tomma lägenheter. Vad kostar det att ha 1000 tomma lägenheter? Jo, det kostar ungefär 8 milj.kr. om året. På fem år blir det 40 milj.kr., som alltså skattebetalarna får stå för. Man skulle i stället kunna bygga småhus i dessa områden, inte i Göteborgs innerstad.

Herr talman! Jag började mitt förra anförande med att beskriva vad som har hänt inom bostadspolitiken under den senaste tiden. Det finns skäl för att i viktiga frågor vänta och se på resultatet av redan genomförda reformer. Även om det skulle finnas inslag som man inte tycker om, kan man inte riva upp fattade beslut hur som helst. Då skulle bostadsmarknaden över huvud taget inte fungera. Alla som seriöst verkar inom ett område av arbetslivet har rätt till en viss arbetsro. Det gäller även de människor som arbetar inom byggsektorn. Litet grand mot denna bakgrund bör vi bedöma en del av denna debatt och det förhållandet att man nu vill vänta och se något vad de redan beslutade reformerna får för verkan. Jag delar inte herr Bergmans uppfattning att det finns väldigt litet substans i alla reservationerna. För mig är det mycket viktigt, om man t.ex. med bättre möjligheter att låna till kontantinsatsen kan hjälpa barnfamiljer och personer med låga inkomster att få ett eget hem, att underlätta deras valfrihet när de väljer form för sitt boende. Det är inte litet substans i detta. Likaså betraktar jag det som ytterst viktigt med en ökad konsumentupplysning, oberoende av om man köper ett hus eller hyr en lägenhet är bostadsanskaffningen en av de största affärer man gör i livet. Hyr man en lägenhet och bor där i låt oss säga fem år, så blir det en total utgift på 30 000 å 40 000 kr. under de åren, och då är det utomordentligt angeläget att ge konsumenten hjälp och stöd och tala om vad det verkligen är han får. Slutligen vill jag uttrycka min tillfredsställelse över herr Bergmans förklaring att sammanföringen av pantvärde och låneunderlag gäller alla småhus.
Herr talman! Jag vill säga till fru Olsson i Hölö och till herr Strömberg i Botkyrka att när jag talade om att det var litet substans i reservationerna så var det i den meningen att skillnaden mellan våra värderingar och era är liten och att reservationerna är skrivna mera för att så att säga visa att ni existerar. Någonstans skall ju det markeras, och det har blivit i de här reservationerna. Skillnaden består i hur man uttrycker sig. Fru Olsson sade att i frågan om konferensen i Canada så tycker hon att utskottets skrivning och reservanternas är praktiskt taget samma sak. Det tycker jag med. Jag försökte illustrera det genom att citera vad utskottsmajoriteten har sagt och fullfölja det med reservanternas yrkande! Men jag hade under behandlingen i utskottet en tydlig känsla av att det skulle vara en avvikande mening, och därför gick det inte att uppnå den enighet som egentligen ligger i de här skrivningarna. Det fanns helt andra ambitioner från början. De krympte ju, men någonstans måste gränsen ändå sättas, har man resonerat. Till herr Claeson vill jag säga att jag inte har avstått från att ta en ideologisk debatt i bostadsfrågan. Jag erinrade om att vi hade en debatt för inte fullt fyra månader sedan, och den tyckte jag att det är onödigt att upprepa just nu. Den debatten innehöll, sade jag, glädjande nog ett rätt stort inslag av ideologisk diskussion, vilket vi inte har varit med om tidigare i de här frågorna. Det tog jag som ett plus, men att upprepa de inslagen på nytt fann jag opraktiskt med tanke på att vi har andra saker att handskas med i det här huset. Till herr Wennerfors vill jag bara säga att han inte får uppfatta mig som representant för regeringspartiet i alla frågor. Herr Wennerfors frågade vad jag personligen tyckte, och jag anförde min mening. Andra kanske gör andra tolkningar, men om herr Wennerfors har någon känsla för ordens valör så måste han inse att det betyder något speciellt när man säger: Stoppa småhusraseriet! Herr Wennerfors måste förstå att det då inte är fråga om att stoppa småhusbyggeriet. Med raseriet menas alla de mycket extrema lösningar i form av småhusgetton som finns kring Stockholm, Göteborg och andra expanderande orter. Då den första perioden är förbi och allting i dessa områden börjar fungera i fastare former så märker människorna att det är eländiga förhållanden när det gäller samhällsliv och socialt liv som de råkat in i.
Herr talman! Till herr Bergman i Göteborg vill jag säga att vad jag efterlyser när jag talar om en ideologisk debatt är klara deklarationer och ställningstaganden från regeringspartiets sida då det gäller bostadspolitiken och dess inriktning. Och huvudfrågan är denna: Skall bostadspolitiken, som vårt parti hävdar, ha en social inriktning, dvs. skall en god och rymlig bostad betraktas som en social rättighet för alla medborgare, oavsett ekonomiska tillgångar? Eller skall, som nu, kapitalistiska spekulationsoch monopolintressen tillåtas att ha ett så stort och på vissa områden avgörande inflytande inom bostadsförsörjningen? Regeringens politik under de senaste åren har inneburit en rad eftergifter för privatkapitalet och kapitalistiska intressen på bostadsområdet. Och det är hyresgästerna som får svida för de profiter som kapitalintressena tillägnar sig i alla faser i produktionsprocessen och under hela perioden i husets existens. Det är på den här punkten som vi menar att socialdemokratin måste ge ett bestämt besked om var man står någonstans och om man är beredd att ta itu med profitintressena.
Herr talman! Jag tänker använda tiden till att fortsätta min replik till herr Wennerfors. Han kritiserar mig för att jag inte hade några förslag till åtgärder mot de tomma lägenheterna. Men hur vore det om herr Wennerfors ägnade sig åt något annat än att lyssna på underliga sagor om hur man tänker göra i Göteborgs innerstad och i stället läste litet mer seriösa handlingar? Förra året kom det ett betänkande som jag deltog i att få fram och som handlar just om de tomma lägenheterna. Där finns den ståndpunkt jag har i frågan. Det var inte att bara låta allting bero utan ett klart ståndspunktstagande från de berörda, kommuner, företag och staten, för att åtgärder skall vidtas för att fylla lägenheterna med hyresgäster, eli minera de brister som finns och se till att det kommer att hända någonting. Åtgärder måste vidtas på alla områden. Det får inte vara ett passivt beskådande av att så här är det och det är ingenting att göra åt.

Herr talman! Vi har från centerns sida alltid ansett att det småhusbyggande som skett längre tillbaka i tiden har haft alltför små dimensioner med hänsyn till konsumenternas önskemål. På den här punkten har vi emellertid under de två senaste åren blivit bönhörda — jag skulle vilja säga över hövan. Men det är inte regeringens ändrade inställning, som herr Wennerfors antog, som är orsaken till det radikalt ändrade förhållandet. Nej, det är väl den normaliserade marknadsbilden som varit den primära orsaken. En mer balanserad marknad har uppstått, där konsumenternas önskemål på ett helt annat sätt än tidigare har kunnat göra sig gällande. Under förra året var småhusbyggandet ovanligt högt. 66 96 har nämnts i debatten här i dag. Det är en unik siffra i vår bostadsbyggnadshistoria. Siffran har säkert i stor utsträckning påverkats av det forcerade igångsättande som skedde under sista månaden 1974 med anledning av att momsbefrielsen löpte ut vid årsskiftet. Mer dagsfärska rapporter tyder på en andhämtningsperiod under första kvartalet i år. I bostadspropositionen i höstas kunde man läsa att byggandet skulle anpassas till efterfrågemönstret så att en skiktning av olika boendekategorier skulle undvikas. Det vill jag återigen stryka under. För att undvika denna skiktning så att det inte endast är de resursstarka som kommer att bo i småhus är det viktigt att småhusproduktionen får ske till kostnader som är överkomliga för normala inkomsttagare. I en fri marknad, som vi än så länge är eniga om att ha, är det möjligt att åstadkomma detta endast om utbudet är tillräckligt stort. Vad motsatsen leder till har vi kunnat se under gångna år. Det nya finansieringssystemet har också minskat spännvidden mellan statlig och privat finansiering. Blir det statligt finansierade småhusbyggandet alltför litet riskerar vi ett ökat byggande av privat finansierade småhus, och det kommer då att ske utanför de konkurrensoch markvillkor som riksdagen har beslutat om. Det torde vara tämligen stor enighet om att detta inte kan vara till någon fördel för dem som skall bo i husen. Bostadsministern har uttalat liknande tankegångar i fråga om småhusboendet, vilket vi hälsar med tillfredsställelse. Det är bara att önska honom framgång i kampen mot de krafter inom främst hans ungdomsförbund, vilka — som har relaterats här i dag — har gjort motstridiga uttalanden på den punkten. Det ökade småhusbyggandet, som vi nu hoppas skall ske i allt skarpare priskonkurrens, aktualiserar också en annan konkurrensfaktor, nämligen kvaliteten på husen. Här är det dock inte lika lätt för dagens bostadskonsument att välja mellan olika alternativ och att skydda sig mot en un dermålig produkt. Det bedrivs nu i några län genom konsumentverkets försorg en viss försöksverksamhet på detta område, och så mycket har den visat, att ett stort behov av någon form av varudeklaration av bostäder föreligger. Som tidigare har sagts har bostadsstyrelsen ett utarbetat förslag liggande, och vi anser från vår sida i likhet med folkpartiet att detta förslag bör presenteras för riksdagen. Vid riksdagens behandling av bostadspropositionen i höstas togs en annan fråga upp. Det beslutades om ändring av reglerna för kommunernas borgen för de statliga lånen till småhus. BI. a. vi från centerns sida motsatte oss det utökade borgenskravet. Före nämnda beslut gällde att kommuns borgen omfattade 5 96 av hela låneunderlaget under en period av tio år. En ändring i byggnadslagen, som ålade kommunerna skyldighet att planera även glesbebyggelse, och riksdagens uttalande att kreditriskprövningen skulle knytas till dessa planeringsöverväganden togs då till utgångspunkt för att kräva en kommunal borgen som omfattar 40 96 av det totala statliga lånet. I normalfallet, dvs. utan fördjupning och med statligt lån på 25 8, innebär det en fördubbling av tidigare krav på kommunerna och dessutom ett borgensåtagande för lånets hela löptid. I nu utkommen författning har dock tillagts att borgen gäller återstående skuld vid aktuell tidpunkt. Beslutet den här gången borde rimligen ha motiverats med att kreditrisken bedömdes vara större när kommunen gjorde bedömningen på grundval av sina planmässiga överväganden än då det statliga bostadsorganet gjorde samma bedömningar. Men mot ett sådant antagande talar den ändring av Stadshypotekskassans belåningsregler som 1974 års riksdag beslutade om. Där medgav man att bottenlån skulle få lämnas även utanför de s.k. hälsovårdstätorterna. Det beslutet grundades väl på att glesbebyggelsen bedömdes ha ökat sitt kreditvärde? Vi hävdar från centerns sida att bostadsbyggandet skall ske på lika villkor över hela landet. Med det nya borgenssystemet blir detta inte fallet. Genom att borgen nu knyts till statslånets storlek i stället för som tidigare till låneunderlaget kommer de kommuner, där lånet behöver fördjupas, att avkrävas i motsvarande mån större borgen. De som drabbas är ofta de kommuner där statliga insatser inom regionaloch näringspolitikens ram har gjorts. Därmed motverkar man syftet med satsningarna. Ett praktexempel på detta är väl planeringen av det statliga gruvprojektet i Stekenjokk. Den där planerade gruvdriften skapar ett bostadsbehov i Klimpfjäll. Gruvdriften kan i dag inte garanteras för mer än 20 år. Här kommer att krävas en fördjupning av statslånet till 100 96. Det kommer att innebära en borgen på 40 96 av hela statslånet för kommunen. Med den prognos som gäller för gruvdriften — alltså 20 års verksamhet — kan kommunen vara säker på att vid den tiden få stå med ett odelat borgensansvar för ca halva lånet. Vi anser inte detta rimligt, och det har vi givit uttryck för i reservationen 9. I betänkandet behandlar man även andra anslag, bl.a. de till samlingslokalsbyggandet, 1973 års riksdag beslutade om nya riktlinjer för stö det till våra samlingslokaler. Det gällde sådana samlingslokaler som Folkets hus, ordenshus, bygdegårdar och kommunala lokaler. De nya reglerna innebar avsevärda förbättringar för bl.a. de på många håll både nedslitna och otidsenliga samlingslokaler som ägs och förvaltas av folkrörelseanknutna ideella föreningar. Behovet av upprustning är stort, och efterfrågan på upprustningsbidragen har varit stora. Därför är besvikelsen stor över att anslagsramen nu inte föreslås bli höjd. Man föreslår oförändrat 5 milj.kr. Det blir tredje året i följd man har den ramen. Det kan nämnas att innevarande års anslag är praktiskt taget förbrukat och att inneliggande och av de samlingslokalägande riksorganisationerna aviserade ansökningar totalt omfattar bidragsanspråk om 7 milj.kr. I motion har väckts förslag om en fördubbling av ramen. Förslaget är motiverat även av den utvidgning av tillämpningsområdet för dessa bidrag som skett genom regeringens ställningstagande i några överklagningsärenden. Det är således numera fastslaget att även frikyrkornas lokaler är berättigade till bidrag utöver de särskilda bidrag som anvisas över kulturhuvudtiteln för dessa lokaler. På samma sätt har det slagits fast att bidraget kan utgå i kombination med nybyggnadsstöd inom en och samma anläggning. Allt detta är i och för sig välkommet, men man måste klart inse att det ställer ökade krav på medel. Utskottet har nu efter viss vånda avstyrkt motionen men föreslagit ett medgivande för regeringen att öka ramen när det så påfordras av sysselsättningsskäl. Därvid har utskottet förutsatt att åtgärder som ger lokal sysselsättning skall kunna få avräknas mot en på detta sätt vidgad ram. Därmed kan man förmoda att man får en viss styrning av bidragsgivningen, i det här fallet till glesbygdens lokaler där anledning att räkna med sysselsättningsstöd torde finnas. Men med hänsyn till behovet så behöver det inte vara någon nackdel i det här fallet, i varje fall inte under en övergångstid. Med kännedom om bostadsministerns positiva inställning till ändamålet vågar jag räkna med att riksdagens medgivande kommer att utnyttjas av regeringen i av utskottet avsedd omfattning. Herr talman! Mycket finns att anföra om bostadspolitiken, men det var inte så länge sedan vi senast deklarerade våra ståndpunkter i de olika detaljerna. Även angelägna frågor kan upprepas alltför ofta, varför jag slutar med att yrka bifall till reservationerna 9, 16 och 19.

Herr talman! Jag avser att under mina minuter behandla bostadsministerns pressmeddelande beträffande taxeringsvärdena, som vi fick i går. Jag tänker även tala om tomträtten och höjningen av lånegränserna och till slut om en fråga som tas upp i civilutskottets betänkande nr 8, nämligen om de konsekvenser som förhandlingsmonopolet på hyresmarknaden har fört med sig. Beträffande det pressmeddelande från bostadsdepartementet, som vi alltså fick i handen i dag, kan man naturligtvis först konstatera att det verkar vara ytterligare en bit av en brasklappspolitik att timmarna före vår bostadspolitiska debatt delge ledamöterna några ställningstaganden från bostadsdepartementet. Det hade varit fördelaktigt om vi hade fått några dagar på oss att titta på det. Men det som slår mig omedelbart är de åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av de chockhöjningar av taxeringsvärdena på fastigheter som nu är en realitet. Begreppsförvirring tycks råda på området. I pressmeddelandet skriver bostadsministern att de faktiska taxeringsvärdehöjningarna för villor blev större än beräknat — han talar då om vad vi utgick från i höstas — medan taxeringsvärdena för hyresoch bostadsrättshus i stort sett är oförändrade. Vidare talar bostadsministern om att man som kompensation för detta tänker höja villaavdraget och även den lägre inkomstgränsen för den 2-procentiga intäktsberäkningen. Sedan skriver bostadsministern: Dessa höjningar är avsedda att motverka de taxeringsvärdeökningar som går utöver vad vi tidigare haft anledning att räkna med. Det var faktiskt så att skatteutskottet i sitt yttrande i höstas med anledning av propositionen 150 skrev att man utgick från att regeringen skulle komma med erforderliga förslag till riksdagen om de taxeringsvärdeökningar som redan =— alltså i höstas — var kända eller förväntade. Men här skriver bostadsministern att det med anledning av de höjningar som kommit utöver vad man trodde i höstas finns anledning att vidta åtgärder, och det är dessa han föreslår här. Det kan naturligtvis vara en förklaring till att de åtgärder som regeringen nu tänkter vidta är så undermåliga. Såsom herr Strömberg i Botkyrka redovisade tidigare i sitt inlägg är det mycket små förbättringar eller rättare sagt mildringar av de taxeringsvärdehöjningar som fastighetsägarna nu drabbas av som blir resultatet av regeringens förslag. Vi från moderata samlingspartiet hävdar att taxeringsvärdehöjningarna framför allt är ett resultat av inflationen, och då bör rimligtvis inte skattebördan för fastighetsoch småhusägarna öka på grund av denna inflation, utan då skall vi höja inkomstgränserna i samma utsträckning som vi höjer taxeringsvärdena. Beträffande tomträtten, som behandlas i civilutskottets betänkande nr 7, är det märkligt vilken inställning de båda andra borgerliga partierna har intagit. Man försöker på något sätt hävda, att civilutskottet och riksdagen numera är helt neutrala i fråga om man skall använda sig av tomträtt eller äganderätt. Man säger att enighet råder om att kommunen skall avgöra detta. Det framgår av den skrivning som folkpartiet och centerpartiet har i sitt särskilda yttrande. Utskottet har inte tagit ställning till dessa frågor i år, och därför finns det ingen anledning för dessa båda partier, menar man, att reservera sig. Sakläget är faktiskt att hela den proposition som vi fick i höstas utgick vad beträffar markpolitiken ifrån att marken som kommunerna upplåter företrädesvis skall upplåtas med tomträtt. Det var detta vi diskuterade i höstas. Det är detta som civilutskottets majoritet nu hänvisar till när man säger att riksdagen hade denna mening redan i höstas och att det inte finns anledning att nu ändra uppfattning. Därmed tycker jag det är helt felaktigt att hävda, som mittenpartierna nu gör, att utskottet inte har tagit ställning till frågan om man skall ha valfrihet mellan tomträtt och äganderätt, som vi vill ha. Vi moderater menar att vi skall följa efterfrågan även när det gäller mark. Vill folk i större utsträckning ha äganderätt än tomträtt skall vi följa detta och erbjuda äganderätt så långt det går. Självklart skall valfriheten inkludera även tomträtt så att även detta kan erbjudas i kommunerna. Men eftersom de allra flesta människor som nu står i köerna till eget hus vill ha äganderätt skall vi också erbjuda detta. I utskottets betänkande framgår en ständig kritik av äganderätten och man för fram fördelarna med tomträtten. Exempelvis skriver man så här på s. 15 andra stycket nedifrån: ”Det förhållandet att kommunerna har att fatta beslutet lägger också i deras hand att med hänsyn till skiftande förutsättningar väga tomträttens fördelar för bl.a. kommunen mot småhusbyggarnas önskemål.” Man utgår från att det är en självklar motsats mellan kommunens behov och småhusägarnas önskemål. Jag menar att så inte är fallet. Det kan vara det, men jag anser att det är fullständigt felaktigt att utgå från en sådan motsats i alla lägen. Herr talman! I en annan reservation till betänkandet nr 7 tar vi moderater upp frågan om lånegränserna. Där för vi, såsom vi gjort tidigare i ett antal sammanhang, fram kravet att det skall vara en konkurrens på lika villkor. Pengar skall kunna lånas lika förmånligt — eller oförmånligt —- oavsett om det rör sig om enskilda byggare eller s.k. allmännyttiga företag. Alla byggarkategorier skall ha möjlighet att få ut 95 96 av låneunderlaget. Folkpartiet för i en annan reservation fram sin synpunkt, nämligen att man för de enskilt byggda flerfamiljshusen skall höja lånegränserna. Det är i alla fall ett halvt steg på vägen, men vi saknar onekligen centerpartiet. Det är beklämmande att se att centerpartiet i en sådan här viktig principfråga överger sin tidigare linje och i vad jag vill beteckna som kohandel har kommit överens med socialdemokraterna i utskottet om att man inte skall ta ställning till den här frågan nu —- av någon anledning. Uppenbarligen skall man kunna göra det under riksmötet 1975/76, om jag förstår skrivningen rätt. Sådant tror jag inte, för att nu tala med fru Olssons i Hölö ord, stärker riksdagsarbetets anseende. Till sist, herr talman, har vi moderater i reservationen 4 vid civilutskottets betänkande nr 8 tagit upp problemen kring kollektivanslutning till hyresgästorganisation. Vi vill ha en utredning som skall studera konsekvenserna av det i höstas i hyreslagstiftningen införda förhandlingsmonopolet för hyresgäströrelsen. Vi anförde i höstas, när den här frågan behandlades, att det är fel att ge Hyresgästernas riksförbund — en enda organisation —- monopol på allt vad förhandlingar heter på bostadsmarknaden. Det är fel av många anledningar. Vi hävdar att också andra grupper i samhället bör kunna organisera sig även på bostadsmarknaden och föra fram sina synpunkter och krav gentemot sina motparter. Dessutom är hyresgäströrelsen, som den kallas, ingalunda en stark organisation. Det är en organisation om vilken det litet slarvigt brukar påstås i debatten att den har 650 000 medlemmar. Så är inte fallet. Den har, för att vara exakt, 623 000 medlemmar enligt sina egna siffror. Av dessa är hälften kollektivanslutna medlemmar. Jag själv är kollektivansluten till Hyresgästernas riksförbund. Jag skulle inte få bo i min HSB lägenhet om jag inte betalade in medlemsavgiften till Hyresgästernas riksförbund, trots att jag själv är delägare i min egen lägenhet. I denna situation befinner sig ungefär 300 000 människor i det här landet. Det är en fullständigt orimlig situation, och det visar också svagheten i hyresgäströrelsen. Av de 300 000 som kvarstår, som skall vara enskilt anslutna medlemmar, betalar faktiskt 200000 sin avgift i samband med hyran; de ser alltså aldrig sin avgift. Dessutom är det en väldig genomströmning av medlemmar i hyresgäströrelsen. Jag anser att detta visar att Hyresgästernas riksförbund inte är moget att få det ansvar som majoriteten i riksdagen gav förbundet i höstas. Vi upprepar detta samtidigt som vi säger att de konsekvenser vi nu har sett av det förhandlingsmonopol riksdagen gav är så pass allvarliga att vi måste studera dem noga. Det som hänt är att man ute i landet kunnat se exempel på att hyresgästföreningar och deras motparter har kommit överens om att avgiften till hyresgästföreningen skall tas ut i samband med hyran för alla oavsett om de är medlemmar eller inte, oavsett om de vill vara medlemmar eller inte. På detta sätt, menar vi, undergräver man ännu mer tilltron till det Organisationssverige som vi i andra sammanhang är så stolta över. Om det är en frisk och fräsch organisation som skall företräda en stor grupp människor — hyresgästerna —- på marknaden, bör den rimligtvis arbeta så att det ter sig naturligt för folk att gå med i den. På det sätt man nu arbetar — med tvångsanslutning och annat — tror jag att vi aldrig kommer att få den situation som vi vill ha med något så när likvärdiga parter på bostadsmarknaden.

Herr talman! Jag blev förvånad över herr Danells beskrivning av hur frågan om tomträtt behandlats. Herr Danell var med i utskottsarbetet i höstas och bör väl komma ihåg att den skrivning utskottet gjorde var en betydande mildring av vad som anfördes i propositionen. Vi försökte närma oss varandra och göra det möjligt att ge människor valfrihet mellan tomträtt och äganderätt, men majoriteten överlät på kommunerna att ta ställning. Nu har moderaterna i den här — det vill jag poängtera — viktiga frågan återkommit med en motion om att det skall finnas möjligheter för människor att äga sin tomt. Men i år har moderaterna mildrat sin ståndpunkt ganska väsentligt gentemot tidigare och kan nu även godta tomträtt. Det kunde de knappast göra tidigare, så moderaterna har närmat sig vår uppfattning, och det är bra. Utskottet gör nu inte något principiellt uttalande utan anför endast att det bör vara möjligt att upplåta tomtmark på olika sätt. Vi har för vår del velat göra ett förtydligande i vårt särskilda yttrande och anfört att det är självklart att såväl tomträtt som mark med eget ägande skall kunna erbjudas småhusbyggarna i de stora kommuner som nu finns. Men man kan kanske inte erbjuda denna valfrihet på varje ställe där en småhusbyggare vill ha en tomt, utan det måste bli särskilt anvisade platser. Så som jag tolkar moderaternas motion skulle deras önskemål vara att småhusbyggaren skulle få välja precis var som helst. Det är således inte mer som skiljer sig i våra skrivningar. Vad sedan gäller den frusna lottningen har jag förut redogjort för vår inställning i den frågan. Jag vill verkligen bestrida att någon kohandel skett. Åsikterna finns kvar sedan tidigare. Vi har bara valt att inte riskera ännu en lottning. Jag tycker verkligen inte, herr Danell, att det skulle vara bra för riksdagens anseende om vi nu gjorde en lottning och fick precis omvänt resultat mot förra gången. Jag vill emellertid poängtera än en gång att åsikterna finns kvar.
Herr talman! I slutet av sitt anförande åberopar herr Danell att han är medlem i HSB, men han gör enligt min mening ett alldeles opåkallat angrepp på hyresgäströrelsen. Då jag är medlem i hyresgästföreningen och dessutom är anställd i Hyresgästernas riksförbund måste jag reagera mot vad herr Danell här anför. Han påstår att Hyresgästernas riksförbund inte skulle vara moget att ta det ansvar som regering och riksdag lagt på förbundet. Jag vill bara erinra om att Hyresgästernas riksförbund och hyresgäströrelsen i början av 1900-talet tog upp kampen för hyresgästernas intressen i vårt land. Rörelsen växte fram ur hyresgästernas alltmer utsatta situation. De ständiga hyreshöjningarna och vräkningshoten krävde att hyresgästerna organiserade sig och satte sig till motvärn. De hyresgästföreningar som bildades förde en många gånger framgångsrik kamp mot fastighetsägarna. Äran av den 'hyreslagstiftning som vi fick 1940 och 1942 och av de övriga förbättringar vi fått på området, t.ex. det förbättrade besittningsskyddet, kan utan tvivel till stor del tillskrivas hyresgäströrelsen. Jag finner det därför i det närmaste oförskämt att, såsom herr Danell nu gör, ifrågasätta denna rörelses kompetens och mognad att ta det ansvar som den fått sig ålagt när det gäller att tillvarata hyresgästernas intressen.
Herr talman! Herr Danell har angripit både centerpartiet och folkpartiet vad beträffar frågan om tomträtt eller äganderätt när det gäller mark som upplåtes för egnahem. Jag hänvisar till det svar som utskottets ordförande gett, men jag vill anlägga ytterligare en synpunkt på denna fråga. Det är inte så där alldeles säkert att äganderätt är den bästa formen. Det finns tillfällen då tomträtt är att föredra. Jag kommer från en kommun som på senare tid har byggt mycket småhus. För många unga familjer, barnfamiljer och människor med låga inkomster är den kontantinsats som fordras för köp av ett eget hem hög och besvärande, speciellt i den situation som tidigare rått. För dessa människor har det varit en fördel att man genom upplåtelse med tomträtt kunnat pressa priset på fastigheten med 20 000, 25 000 och uppemot 30 000 kr. Därigenom har också kontantinsatsen blivit lägre och det har blivit lättare att förvärva huset. Herr Danell håller väl med om att detta är en fördel. Vad beträffar lånegränserna är jag något förvånad över att herr Danell säger att vi gått halvvägs. Jag tycker att herr Danell själv går för långt. Moderaternas reservation innebär att man sänker lånegränsen för bostadsrätt, och det betraktar jag som utomordentligt beklagligt. Bostadsrätt är en bra boendeform, och det finns människor för vilka det är värdefullt med den låga insats man nu har vid en lånegräns på 99 96. Går man ner till 95 96 ökar insatsen, och det kan bli besvärande för vissa grupper. När det gäller gränsen 92 96 för enskilt ägda flerfamiljshus stödde också moderaterna i slutomgången i höstas den linjen.
Herr talman! När det gäller diskussionen om tomträtt vill jag konstatera att vi inte har ändrat vår uppfattning. Moderata samlingspartiet säger inte att tomträtt är någonting förkastligt och äganderätt det som i alla lägen är bäst. Vi säger att vi skall rätta oss efter hur folk vill ha det; vill de ha äganderätt skall vi erbjuda sådan i större utsträckning än tomträtt. I utskottshandlingarna har det varken nu eller i höstas sagts någonting positivt om äganderätten, utan det talas enbart om fördelarna med tomträtt. Jag menar att utskottsmajoritetens hela framställning av denna fråga är felaktig. Den överensstämmer inte med människornas uppfattning i denna fråga. Jag utvecklade den saken i mitt tidigare anförande och behöver därför inte nu gå närmare in på den. Sedan säger fru Olsson i Hölö att utskottet tillbakavisade vad propositionen i höstas sade om tomträtt och ansåg att den var alldeles för positiv till tomträtt. Det skulle vara intressant att höra vad herr Bergman i Göteborg från socialdemokraterna anser om det. Anser han att det som stod i propositionen 150 om att tomträtt företrädesvis bör användas vid upplåtelse i kommunerna inte lägre gäller utan avsågades av utskottet? Det skulle vara intressant att höra hans syn på det. Beträffande mitt s.k. angrepp på hyresgäströrelsen vill jag säga att jag inte angriper denna. Det är en bra opinionsgrupp, som naturligtvis har åstadkommit många behövliga förändringar. Men att därifrån ta steget till att säga att hyresgäströrelsen skall företräda alla hyresgäster i detta land är någonting helt annat. Jag tycker inte heller att det är en rörelse, om man bara kunnat fånga in 623 000 av alla hyresgäster i detta land, om hälften av dessa är kollektivanslutna och ytterligare 200 000 medlemmar betalar sin avgift över hyran. Jag anser att detta är ett orimligt förhållande. Sedan kari Hyresgästernas riksförbund ha en fin historia och goda traditioner — det har man visst — men det är någonting helt annat än att ge förbundet ett så stort ansvar som riksdag och regering gav det i höstas. Vi skall också komma ihåg att centerpartiet var kritiskt häremot i sin partimotion, men den linjen följde man dess värre inte upp i utskottet. Vi kan säga att herr Claeson talade som anställd i hyresgäströrelsen, medan jag talade som medlem.
Herr talman! Om vi jämför moderata samlingspartiets reservationer angående tomträtten i december förra året och nu, finner vi att det är väsentliga skillnader. I reservationen förra året talade man om äganderätt och fördömde tomträttsinstitutet. Man yrkade avslag på vår motion, där vi visserligen talade om fördelarna med att äga tomten men där vi också framhöll att i de större tätorternas centrala delar var i de flesta fall det bästa alternativet att upplåta marken med tomträtt. Reservationen förra året betraktar jag som ett avståndstagande från tomträtten, något som inte är fallet med årets reservation. Jag tycker alltså att det blivit en förändring —- en förändring till det bättre.
Herr talman! Vi behöver inte idka högläsning ur vår reservation i höstas, men att vi där skulle ha fördömt tomträtten och enbart talat om äganderättens fördelar i alla lägen är faktiskt inte korrekt. I mitt första inlägg glömde jag att yrka bifall till reservationerna 3 och 4 vid utskottets betänkande nr 8, och jag framställer därför detta yrkande nu i stället.

Herr talman! Förra årets höstriksdag behandlade nya och mer genomgripande riktlinjer för bostadspolitiken som numera gäller och som skall gälla för de närmast framförliggande åren. Detta gör naturligtvis att bostadsfrågan nu tilldrar sig ett relativt sett mindre intresse än i höstas. Ett sådant konstaterande innebär självfallet inte att frågor som har med bostadsförsörjningen och med villkoren för människors boende att göra nu skulle vara mindre betydelsefulla än tidigare. Boendet och dess sociala innehåll är självklart nu som alltid av den största betydelse. Ett par frågor av principiell art som diskuterats här vill jag beröra, frågor som spelade en stor roll också vid behandlingen av bostadsfrågan vid fjolårets riksdag. Den ena handlar om det som beskrivs som valfrihet mellan å ena sidan tomträtt och å andra sidan äganderätt vid markupplåtelse. Att jag vill beröra den här frågan beror på att just den har varit av stort intresse och haft hög aktualitet i min egen kommun Linköping. Den borgerliga majoriteten i kommunen har uttalat sig på ungefär samma sätt som moderaterna i reservationen 1 och centerpartiet och folkpartiet i det särskilda yttrandet nr 2. Eftersom jag finner en betydande diskrepans mellan å ena sidan de här deklarerade principerna och å andra sidan den praktiska hanteringen finns det enligt mitt förmenande anledning att undra över vad dessa deklarationer egentligen tjänar för praktiskt syfte. Moderaterna kan väl knappast ha något intresse av att markera hänsyn till kommunernas behov av rådighet över mark och därmed erforderligt planeringsutrymme. Det är f. ö. intressant att notera att moderaternas reservation uttrycker den meningen att riksdagen mera direkt skall blanda sig i de enskilda kommunernas handläggning av markfrågorna. Det rimmar ganska illa med synpunkter man uttalar i andra sammanhang, nämligen att kommunerna så långt möjligt själva skall handha sina angelägenheter, och till dessa angelägenheter hör självklart markfrågorna. Det särskilda yttrandet nr 2 från centerpartiet och folkpartiet demonstrerar på ett utmärkt sätt det dilemma dessa partier tycks befinna sig i när det gäller markfrågorna. Naturligtvis skall jag genast tillägga att jag håller dem räkning för att de inte slagit följe med moderaterna i deras reservation, och det kanske skall uppfattas som en markering så god som någon. Så några ord om den praktiska hanteringen i en borgerligt styrd kommun, där alltså den här hävdade valfriheten skall praktiseras. Under föregående år inkom i Linköping framställningar till kommunen, dels om att tomter som upplåtits med tomträtt skulle få förvärvas av tomträttshavaren, dels om att tomter som förvärvats av den boende skulle återköpas av kommunen och därefter upplåtas med tomträtt. I båda fallen förelåg praktiska möjligheter att tillgodose dessa motstridande önskemål. Hur handlade nu kommunens borgerliga majoritet när man ställdes inför frågan att praktiskt villfara detta med valfrihet? I de aktuella fallen biföll kommunen framställningen från dem som önskade förvärva tidigare upplåten tomträttsmark. Samtidigt avslog man framställningar som hade den rakt motsatta innebörden och det rakt motsatta önskemålet. Det sättet att tillgodose vad som så vackert beskrivs som valfrihet för den enskilde är naturligtvis helt otillfredsställande. Från vår sida har vi sagt att båda formerna för upplåtelse bör tillgodoses. Vi anser emellertid att önskemålet om sammanhållen upplåtelseform bör tillgodoses, dvs. att kommunens intressen också skall beaktas. Det är enligt vår mening också en fördel för de enskilda människorna. Den andra fråga, herr talman, som jag något vill beröra handlar om markvillkoret som infördes genom fjolårets riksdagsbeslut. Markfrågorna har ju alltid stått i debattens centrum, och kommunernas möjligheter att tillgodose behoven har varit och är självklart av allra största vikt. Det beslut som fattades av 1974 års riksdag om införande av ett markvillkor vid bostadslångivningen betraktar jag som utomordentligt viktigt. Det är med tillfredsställelse vi kan erinra oss att beslutet om ett markvillkor fattades med stor majoritet i riksdagen. Beslutets viktigaste syfte var ju att så långt möjligt hindra markspekulation och medverka till att kommunernas rådighet över marken kunde stärkas. Moderaterna har aldrig tyckt om att samhället på olika sätt söker förhindra enskild markspekulation. Därför var de motståndare till det i fjol fattade beslutet. Nu har de till årets riksmöte motionerat om upphävande om markvillkoret. Det skäl som anförs är att markvillkoret skulle begränsa konkurrens på lika villkor, för övrigt en gammal känd motivering som använts också i andra sammanhang när moderaterna sökt förhindra ett ökat samhällsengagemang på bostadssektorn. Det är naturligtvis alltför mycket begärt att moderaterna någon gång skulle ägna de enskildas, de boendes förhållanden någon tanke. Att ett borttagande av markvillkoret skulle medverka till ”att erbjuda bra bostäder till rimliga priser”, ja, det tror väl inte ens moderaterna riktigt på, om de rannsakar sig själva i den egna kammaren. Om man därtill lägger att moderaterna vill kraftigt försämra lånevillkoren för lejonparten av bostadsbyggandet, har man i ett nötskal vad en bostadspolitik med moderat förtecken skulle innebära. Man kan för övrigt undra huruvida moderaterna anser att bostadsfrågan tillhör de frågor där det är angeläget att samhället engagerar sig. Nu är det dess bättre så att moderaternas inflytande på det område vi här diskuterar är lika litet som realismen i de förslag man för fram. Att göra bostadsfrågan till uteslutande en fråga om ekonomisk hantering framstår för mig som ganska avslöjande. Aldrig ett ord om den bostadssociala sidan. Jag tycker att intrycket blir utomordentligt torftigt. I den diskussion som förts har moderaternas företrädare herr Wennerfors bl.a. sagt att han och hans parti tar avstånd från folkoch bostadsräkningar. De skulle utgöra ett otillbörligt intrång i den enskildes situation. Jag undrar om herr Wennerfors har tänkt igenom sin ståndpunkt innan han uttalade dessa tankar från denna talarstol för ett par timmar sedan. Vad skall nämligen dessa folkoch bostadsräkningar tjäna för syfte? Jo, bl.a. att skapa ökad kunskap om de enskilda människornas behov när det gäller boendet och vad som sammanhör med detta. Bostadspolitiken, sade herr Wennerfors litet uppgivet, blir nog ungefär vad den har varit. Han menade väl med det att socialdemokraterna och numera också de två mittenpartierna i en betydande grad av enighet skapar den bostadspolitik som skall gälla för framtiden. Han beklagade att det förhöll sig på det sättet att numera centerpartiet och folkpartiet kunde ena sig med socialdemokraterna i så många och väsentliga frågor på det här området. Dessa partiers företrädare har ju svarat för sig själva, och det finns ingen anledning för mig att kommentera den sucken från herr Wennerfors. Herr Danell har ägnat hyresgäströrelsen ett visst intresse i denna debatt. I likhet med herr Claeson upplevde jag det han sade som i hög grad ett utfall mot hyresgäströrelsen. Naturligtvis kom frågan om de s.k. kollektivanslutna medlemmarna i hyresgäströrelsen in i det sammanhanget. Ibland handlar det ju om kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet, men i dag gäller det alltså hyresgäströrelsen. Hyresgäströrelsen är svag och föga ägnad att ta det ansvar som riksdagen har lagt på den, säger herr Danell.

Det vore enligt mitt sätt att se mera progressivt och befruktande än att, väl skyddad för varje möjlighet för denna rörelse att försvara sina intressen, uttala sådana synpunkter som herr Danell här har fört fram. Nu misstänker jag att också herr Danell saknar kännedom om det som vi brukar tala om ibland, nämligen historien. Och historien går tillbaka till en tid då vi inte diskuterade om ett överskott på bostäder, framför allt inte ett överskott på goda bostäder. Det var en tid när folk levde under vidriga förhållanden på den s.k. bostadsmarknad som då fanns. Då föddes HSB, då föddes hyresgäströrelsen — båda med samma syfte: att söka lösa problemen på det här området. Ett studium av den historien skulle kanske föra fram herr Danell till insikt om att sambandet och samarbetet mellan HSB och hyresgäströrelsen är utomordentligt naturligt. Det är ett samband och ett samarbete som jag förmenar har varit till nytta för de människor det här handlar om, nämligen de boende. Jag yrkar bifall, herr talman, till utskottets hemställan i betänkandet nr 7 utom beträffande punkten 49, där jag yrkar bifall till reservationen 20.
Herr talman! Herr Henrikson utgår från en alldeles bestämd situation i en särskild kommun — om jag fattade honom rätt hans egen hemkommun Linköping. Den kommunen har en icke-socialistisk majoritet, och utifrån dess agerande i ett enda fall dömer han ut alla de tre ickesocialistiska partiernas markpolitik. Jag kan referera till situationer i Storstockholm, där socialdemokratiskt styrda kommuner av olika anledningar tvingats sälja mark som de helst velat upplåta med tomträtt, men för den skull skall jag inte göra ett angrepp på hela socialdemokratins markpolitik. Det kan ha funnits skäl som vi inte känner till. F. ö., herr Henrikson, hände det för inte så länge sedan att en av de ekonomiskt värst trängda kommunerna här i landet — den finns här i Storstockholm — uppvaktade finansministern och begärde hjälp i sin ekonomiska situation. Enligt tidningarna fick man svaret: Sälj mark!

Herr talman! Det är tillfredsställande att höra herr Henriksons utläggningar om tomträtten i så måtto att även han nu lovprisar valfriheten. Såvitt jag kan erinra mig är ett sådant klart uttalande från hans parti en nyhet. Herr Henrikson kan emellertid inte vara helt oreserverad, utan vill gärna ge en känga åt, som han säger, de borgerliga politikerna. Det gör han med ett exempel på hur man i någon viss kommun hanterar frågan om att prioritera tomträtt resp. äganderätt. Jag tycker att sådana exempel inte för debatten särskilt mycket framåt. Det är lika lätt att hitta fall där man skulle kunna beskylla socialdemokratiska politiker för något liknande. Jag skall inte göra detta; jag vill bara konstatera att de debatter som vi här i riksdagen har fört om tomträttens fördelar, både i dag och i höstas, har haft till syfte att ge en ledtråd för kommunerna i deras agerande när det gäller upplåtelsefrågor. Jag tror att kommunerna, efter den grundliga debatt som har förts i höstas och i dag, bör ha vissa möjligheter att göra en bedömning. Den bedömningen måste, eftersom ståndpunkterna dock är relativt näraliggande, till slut bli att det skall vara valfrihet, och då har vi nått ett väsentligt syfte i denna fråga.
Herr talman! Mitt exempel från den egna kommunen är inte avsett att utgöra något slagträ mot företrädare för de partier som slutit upp på i stort sett samma linje som socialdemokratin när det gäller markfrågorna. Jag har bara velat åskådliggöra att man ändå förväntar sig att dessa uttalanden som vi gör i riksdagen skall få genomslagskraft i kommunerna ute i landet. Får de inte det, menar jag, tjänar dessa uttalanden mer till att dölja vad som egentligen är syftet än till att vara en viljeinriktning som man avser att föra ut i praktisk politik i de enskilda kommunerna. Därför ligger det makt uppå, enligt mitt sätt att se, att de ståndpunkter som vi står för här i riksdagen förs ut till de människor som har att handlägga frågorna i kommunerna. Men den viktiga poängen var att när människor begärde att få köpa mark som varit upplåten med tomträtt, fick de ja, När man begärde att marken skulle upplåtas med tomträtt, fick man nej från kommunens sida. Detta harmoniserar inte riktigt med den s.k. valfrihet som det här talas om. Sedan har jag inte uttalat någon ny mening från socialdemokratisk sida i denna fråga. Vi har aldrig menat att man i alla lägen och i alla kommuner, oavsett behov och förhållanden i övrigt, skall tillämpa endera den ena eller den andra upplåtelseformen. Vi har hävdat tidigare — och gör det också nu — att det skall finnas möjlighet att tillämpa båda dessa upplåtelseformer i den enskilda kommunen.
Herr talman! Herr Henrikson säger nu att han inte vill använda dessa exempel som slagträ mot de partier som sluter upp på i stort sett samma linje som han själv. Då vill jag bara påpeka att i hans exempel sades uttryckligen att det var borgerliga partier.
Herr talman! Herr Henrikson tar nu delvis tillbaka de slutsatser han drog i sitt tidigare anförande om de icke socialistiska partiernas agerande i Linköping — att det skulle gälla mera generellt. Men i slutet av sitt anförande kom herr Henrikson ändå tillbaka till detta. Sedan vill jag stryka under vad herr Henrikson säger, att det är angeläget att det som vi beslutar och säger i riksdagen får genomslagskraft över hela landet. Det bör ha genomslagskraft i kommunerna — det är riktigt, herr Henrikson. Det vore också angeläget att det fick genomslagskraft hos herr finansministern, och det kanske herr Henrikson kan se till.
Herr talman! Till herr Strömberg i Botkyrka vill jag säga att jag inte har tagit tillbaka någonting av vad jag har sagt tidigare. Jag är måhända litet överraskad över att just företrädare för de två partier som jag ägnade allra minst intresse i mitt anförande nu känner sig utomordentligt besvärade av att jag har tagit fram detta exempel med Linköping. Jag ägnade den största delen av mitt anförande åt att polemisera mot moderaterna, som i den här frågan visar en väsentligt annorlunda inställning än vad övriga partier i riksdagen gör. Det fanns därför, menar jag, särskild anledning att ägna dem sitt intresse i ett kort inlägg i en debatt som denna.

Herr talman! Fram till 1930 styrdes ju bostadspolitiken i stort sett av enskilt vinstintresse. Då var bostaden så att säga en handelsvara. I dag är det en socialt inriktad bostadspolitik som vi för. Under årtionden har den varit inriktad på att komma till rätta med en bristsituation. Dagens debatt har rört sig en hel del kring överskottet av bostäder. Det är ju ca 25 000 lägenheter i statligt belånade hus som står tomma, och det gäller hus som är byggda efter 1967. Om man tar hänsyn till att vi har ett bestånd av över tre miljoner bostäder i det här landet förstår man att det ändå är en liten sektor som vi här diskuterar. Antalet outhyrda lägenheter varierar starkt också mellan kommungrupper och enskilda kommuner. I den här debatten låter det nästan som om alla kommuner skulle ha överskott på lägenheter i flerfamiljshus, men så är ju inte fallet. Jag bor emellertid i en kommun som har drabbats av det här problemet. Det är därför jag har funnit anledning att ta till orda i debatten, och då inte minst på grund av herr Wennerfors inlägg. Herr Wennerfors tog upp frågan om hyresförlustlån och eftergiftsmöjligheter, och argumenteringen i hela hans inlägg gick ut på att lägga allt ansvar på de drabbade kommunerna och främst på de förtroendemän som handlagt frågorna. Förslagen till åtgärder var få i herr Wennerfors anförande. Ja, det fanns ett förslag om likvidation — att det statliga organet bostadsstyrelsen skulle överta ansvaret. Men herr Wennerfors kunde inte komma ifrån att någon til syvende og sidst måste betala kalaset. Jag hade tänkt att en gång för alla ge bakgrunden till att en kommun kan hamna i en sådan här situation. Den ort som jag kommer från expanderade mycket snabbt under 1950 och 1960-talen. Vi hade ständigt bostadskö. Vi byggde flerfamiljshus så långt våra kvoter räckte, och vi uppvaktade de statliga myndigheterna med begäran om extrakvoter som vi utnyttjade för småhusbebyggelse. 1967 byggde vi 150 hyreshus och 48 småhus, alltså 198 bostadsenheter. 1969 byggde vi 426 hyreshus och 50 småhus, således 476 bostadsenheter. 1971 var sista året som vi byggde hyreshus — 288 flerfamiljshus och 42 småhus. Efter 1971 har vi inte byggt ett enda hyreshus, och i det bostadsprogram som nu föreligger för min kommun för åren 1975-1979 är den beräknade produktionen 50 å 60 lägenheter i småhus per år. Trots detta har vi i dag ca 200 outhyrda lägenheter, vilka är koncentrerade till ert bostadsområde som var i produktion åren 1966-1971 — ett område som det dessutom rådde totalentreprenad på. Kommunen hade som bakgrund för dåvarande bostadsförsörjningsplan erfarenheterna av en snabb expension och en förväntad befolkningsökning. Prognoserna hade gjorts av regionala organ, länsbostadsnämnden, länsstyrelsen, länsarbetsnämnden samt kommunen och byggde naturligtvis delvis på en beräkning av industrikapaciteten i kommunen. Befolkningsökningen avstannade emellertid och det blev en stagnerad befolkning — ja, det skedde t.o.m. en avflyttning. Under de senaste åren har det varit en nettoutflyttning från kommunen på ett par hundra personer per år, och tyvärr synes den utvecklingen fortsätta. Även om talen inte blir så höga som under de senaste åren får man dock räkna med en minskning av befolkningen. Vi har alltså fått en befolkningsminskning i stället för en beräknad befolkningsökning. Projektet avsåg totalentreprenad och omfattade ca 1 000 lägenheter med en byggnadstid på fem år. När bostadsområdet planerades var det en kronisk bostadsbrist. Ni minns säkerligen vilken hård kritik som under åren 1965-1968 framfördes mot bostadspolitiken här i landet — vi kunde inte skaffa bostäder åt folk. Detta gällde naturligtvis inte bara den industriort där jag bor, utan det gällde i stort sett över hela landet. Prognoserna visade att industrin behövde folk, följaktligen satte vi i gång detta projekt. Vi skulle i dag haft en befolkning på mellan 22 000 och 23 000 invånare men har bara ca 18 000 invånare i Hallstahammar. Expansionen blev inte den som man räknat med. Kommunens befolkningstal minskade. Däremot byggdes bostäderna såsom planerats. En del av produktionsenheterna i kommunen -— från en av ortens större industrier — omlokaliserades till övre Norrland. Det inverkade givetvis menligt. Men byggnationen var i full gång. Dessutom bedömde man situationen så både från kommunens och från industriledningens sida, att trots en beräknad utflyttning från orten på 200 anställda skulle bostäderna behövas. Industrierna räknade nämligen med en fortsatt expansion. Det blev dock ingen sådan. Men det var inte fullt klart att vi skulle få en sådan befolkningsminskning förrän byggnadsproduktionen hade pågått ett par år, dvs. någon gång under 1970. Det område som det här gäller är inte något höghusområde. Visserligen finns det några sexvåningshus, men bostäderna där är mycket attraktiva. De outhyrda lägenheterna finns i ett lägenhetsbestånd i trevånings lamellhus. Inte heller kan det vara den kommunala servicen som gör det svårt för oss att få de lägenheterna uthyrda. Jag vågar nämligen påstå att få bostadsområden har en så starkt utbyggd kommunal samhällsservice som detta. Dessutom gränsar det till mycket stora öppna fria ytor. Även de önskemålen är alltså tillgodosedda. Nej, mina vänner, orsaken är att det är för få människor i regionen som söker bostäder. Expansionen i Västmanlands län har stagnerat. Kringliggande kommuner — Västerås, Eskilstuna, Köping och andra — har precis samma problem som Hallstahammar. Vad vi behöver är arbetsplatser. Vi behöver bygga ut vårt näringsliv. Situationen med de tomma lägenheterna kan inte förbättras på annat sätt än genom näringspolitiska åtgärder. I reservationen 13 av herrar Wennerfors och Adolfsson yrkas att hyresförlustlån skall vara tidsbegränsade. Det skall vara en engångsinsats i avvaktan på att nyproduktionen i bostadsområdena kan anpassas efter konsumenternas efterfrågan. Jag ställer mig då frågan: Om detta yrkande skulle bli riksdagens beslut, vilken situation skulle då sådana orter som Hallstahammar råka i? Jo, vi skulle helt enkelt inte kunna klara situationen. Det skulle innebära ekonomiskt kaos för kommunen. Det är inte heller som reservanterna tror, att det är vetskapen om att dessa stödmöjligheter finns som skulle ha gjort att vi inte har iakttagit den försiktighet som det har funnits skäl till. Jag vågar säga att vi har iakttagit den. Jag kan där hänvisa tilll att produktionen av flerfamiljshus avslutades så fort den första etappen var klar, och vi har inte byggt och planerar f. n. inte heller att bygga ytterligare flerfamiljshus i avvaktan på en ändrad efterfrågesituation. Egentligen skulle jag göra som herr Bergman i Göteborg och för min del bjuda in herr Wennerfors till Hallstahammar för att studera objekten ordentligt. Att jag dessutom har anledning bjuda in herr Adolfsson, som är från länet, är att beklaga. Han borde ju rimligen känna till situationen något bättre. Jag vill påstå att kommunalmännen känner sitt ansvar, och därför är den moderata reservationen ett bevis på bristande förtroende för den representativa demokratin. Vi konstaterar med tillfredsställelse att det finns möjligheter till lån för täckande av hyresförlusterna och till avskrivning av dessa lån. Men trots avskrivningsmöjligheterna innebär hyresförlusterna för t.ex. Hallstahammars kommun -— det rör sig om en årlig förlust på ca 2 milj.kr. — 1 krona i extra kommunal utdebitering. Vi är medvetna om att det är kommunen som har huvudansvaret för den situation vi har hamnat i, men vi är glada över att det ekonomiska ansvaret delas mellan kommun och stat. Likvidation var den lösning herr Wennerfors rekommenderade. Herr Wennerfors förordar alltså övervältrande av det ekonomiska ansvaret på andra. Det är måhända en vanlig kapitalistisk lösning, men den passar inte in i bilden när det handlar om bostäder. Bostaden måste anses vara en social angelägenhet. Vet förresten herr Wennerfors att det inte enbart är kommunala bostadsföretag som drabbats av det här problemet? Herr Bergman har redan visat på det. Det finns exempel på att enskilda byggherrar byggt bostadsområden med avsikt att behålla dem i egen förvaltning men råkat ut för uthyrningssvårigheter och då hemställt att kommunen skulle hjälpa dem ur svårigheterna. Om så skett har antalet outhyrda lägenheter ökat hos de allmännyttiga bostadsföretagen och minskat hos de enskilda, men i sak har ju problemet kvarstått. Så har t.ex. i Hallstahammar ett av ortens större företag sålt sina bostäder i flerfamiljshus. De är nu överlämnade till den allmännyttiga sektorn. Inom näringslivet har man den inställningen att näringslivet inte skall äga och driva bostäder — det är en samhällelig uppgift, och den uppgiften tycker vi oss också ha anledning att ta på oss. Herr talman! Jag har framfört dessa synpunkter därför att jag tycker att det är skäligt att försöka klarlägga problemen med överskottet av lägenheter, inte med utgångspunkt i utopier som herr Wennerfors gör utan mera med utgångspunkt i praktiska erfarenheter. Jag har nu en gång för alla, hoppas jag, slagit fast att byresförlusterna inte, som talesmännen för moderaterna gör gällande, beror på slarv av förtroendemännen i de drabbade kommunerna. De har hamnat i en situation som de inte kunnat råda över och som har förorsakat problemen. Det kommunala fastighetsbolaget i min kommun drivs av en styrelse med fem ledamöter, tre socialdemokrater och två moderater. Den ene av dessa två moderater har varit förste vice ordförande i länets avdelning av moderata samlingspartiet. De delar den grundsyn som jag här har skisserat. Den grundsyn som moderaternas talesmän i civilutskottet anlagt delas säkert inte av moderata samlingspartiets lokala företrädare.
Herr talman! Nu har jag också blivit inbjuden till Hallstahammar. Jag får väl ta med familjen och åka runt både till Hallstahammar och till Göteborg. Jag skulle i min tur vilja ta med herr Jadestig på en resa till Linköping. Där finns också ett allmännyttigt bostadsföretag. Jag säger detta därför att herr Jadestig började med att påminna om att det också finns allmännyttiga företag som inte har problem med hyresförluster. Det gör det förvisso. I en tidning redogör chefen för det allmännyttiga företaget i Linköping för hur man klarat sig undan tomma lägenheter och hyresförluster. Han säger: ” Viktigt är också att man inte låter kvottänkandet styra bostadsbyggandet —-—--. Man måste vara realist och bygga det som passar efterfrågan och inte slaviskt följa politiska program.” Nu är jag på det klara med att man i Hallstahammar har haft speciella problem, särskilt med befolkningsutvecklingen. Det var intressant att höra den här redogörelsen — även om jag skulle ha velat få veta mera. Om man t.ex. bortser från hyresförlusterna, vad kan då sägas om det allmännyttiga bostadsföretagets ekonomi i Hallstahammar? Hur ter sig resultaten, om man just bortser från de tomma lägenheterna? Hur är det med likviditeten, osv.? Dessutom — även om det var intressant att lyssna till herr Jadestigs redogörelse för företaget där hemma — kanske vi inte bör döma enbart efter hur förhållandena är i Hallstahammar. Vi kan ju inte jämställa förhållandena där med hur man har skött sådana företag i Göteborg, i Jönköping, i Norrköping eller i Malmö, för att ta några exempel ur högen. Det är ett kapitalistiskt synsätt, säger herr Jadestig vidare, att övervältra kostnaderna och ansvaret på andra. Men det är just vad ni själva gör! Ni låter skattebetalarna betala kostnaderna utan att ni egentligen behöver stå till svars för de politiska misstag som ni har gjort. Det tycker jag är väl så allvarligt.
Herr talman! Vad jag framför allt har sagt är att vi kanske överbetonar betydelsen av de outhyrda lägenheterna, som är 25 000-26 000 till antalet, i det bostadsbestånd på över tre miljoner lägenheter som vi har i det här landet. Det är nämligen på det sättet att de är koncentrerade till ett fåtal platser, och det är detta som utgör problemet för de kommunerna. Det är väl bara med tillfredsställelse vi kan konstatera att vi har skapat ett läge där människorna har möjligheter att få bostäder genom att det har blivit ett mindre överskott av lägenheter — om de hade varit jämnt fördelade över hela landet. Jag har levat i Hallstahammar kommun, där vi också har haft bostadsbrist, vilket då även ekonomiskt har drabbat enskilda människor. Nu drabbar överskottet på lägenheter i stället samhället kollektivt. Det är i och för sig betungande, men tidigare var det också betungande för människorna att inte få bostäder. Vi strävar helt naturligt efter balans på bostadsmarknaden, och vi är medvetna om att problemet är en näringspolitisk fråga mera än en renodlad bostadspolitisk fråga. Vi vill inte som herr Wennerfors övervältra ansvaret på andra. Sålunda är vi inte intresserade av det moderata förslaget om likvidation, utan vi tror på samverkan mellan kommunerna och staten —- det är det som är vår förhoppning. Herr Wennerfors är välkommen till Hallstahammar med hela sin familj. Vi skall då försöka ge honom den information han så väl behöver.
Herr talman! Tack för det, herr Jadestig; det skall jag hälsa dem där hemma! Tycker herr Jadestig att påpekandet av politiska misstag, som kostar skattebetalarna hundratals miljoner, är att överbetona? Det tycker inte jag. Och vad anser skattebetalare i de kommuner där man har försökt att sköta det här på ett riktigt sätt om att behöva betala misstagen i andra kommuner? Jag finner att detta är ett mycket allvarligare politiskt problem och ansvarsproblem än man tydligen anser inom regeringspartiet. Detta är beklagligt.
Herr talman! Jag vill till att börja med säga att när vi hade bostadsbrist, herr Wennerfors, kostade den de enskilda människorna måhända inte bara hundra miljoner kronor, utan man får nog lägga till hundratals miljoner. Det kostade nämligen människorna mycket pengar att bo på den ena orten och att ha familjen på den andra. När vi nu har fått jämvikt i bostadsefterfrågan bör vi väl inte misströsta, men vi skall naturligtvis försöka verka för att överskottet på lägenheter så snabbt som möjligt får normala proportioner. Därför hälsar jag med tillfredsställelse att bostadsministern nu kommer att tillsätta en delegation som får till uppgift att kanalisera de här frågorna. I de orter som drabbas är vi väldigt glada över att vi får det här stödet. Vi kan lägga alla korten på bordet — vi har inte på något sätt missbrukat det förtroende som väljarna har givit OSS.

Herr talman! I motionen 1783 har herr Strömberg och jag hemställt att riksdagen måtte besluta att förutsättningarna för eftergift av hyresförlustlån närmare skall regleras i särskild författning och att 100-procentig avskrivning av studentbostadsföretags hyresförlustlån skall kunna ske utan krav på kommunalisering. Beträffande det första yrkandet anför utskottet att en eventuell författningsreglering skulle för att täcka skiftande förhållanden nödvändigtvis komma att innehålla så många undantagsregler och hänvisningar till vad utskottet något kryptiskt betecknar som ”skönsmässiga bedömningar” att det med yrkandet avsedda syftet skulle förfelas. Utskottet har därför inte kunnat ansluta sig till vårt förslag.

Men vår tanke, herr talman, har inte varit en detaljerad författningsreglering utan snarare ett angivande av ramarna och de all männa förutsättningarna för beslut om eftergift av hyresförlustlån. Då emellertid utskottet utan invändningar godtagit av departementschefen redovisad praxis på området och då man kan förutsätta att riksdagen också kommer att göra detta, kan motionärernas önskemål därmed till icke oväsentlig del anses tillgodosedda. Jag kan därför i denna del godtaga den slutsats till vilken utskottet har kommit. Jag skall så övergå till vårt andra yrkande. Av utskottets skrivning kan utläsas — i varje fall indirekt — att utskottet anser att vi alltför hårt har pressat föredragande departementschefens uttalande, innebärande enligt vår tolkning att ett kommunalt övertagande, en kommunalisering, skulle vara ett oavvisligt krav för full eftergift av hyresförlustlån till studentbostadsföretag. Utskottet menar med all rätt att förhållandena i de enskilda fallen kan vara mycket skiftande och ha samband även med ombyggnadslån och anstånd med betalningen på tilläggslån. Frågan om räntefria ombyggnadslån och eftergift av inventarielån får, framhåller utskottet, prövas av riksdagen från fall till fall. Därmed, konkluderar utskottet, torde motionärernas intresse få anses tillgodosett. Ehuru det inte sägs direkt ut har jag tolkat utskottets skrivning så, att utskottet för sin del i varje fall inte utesluter möjligheten av en 100 procentig eftergift utan kommunalisering och inte heller skulle biträda ett eventuellt krav på kommunalisering som villkor för full eftergift. Det är möjligt att herr Strömberg och jag något har missuppfattat skrivningen i budgetpropositionen, men vi är i så fall i stort och gott sällskap. Föredragande departementschefen anför uttryckligen på s. 22: ”Om kommunen övertar huvudmannaskapet för ett studentbostadsföretag efterges således lånet med 100 46.” Jag har läst uttalandet så att om en kommunalisering inte sker, kan inte heller full eftergift beviljas. Och omvänt: för full eftergift krävs kommunalisering. Vi är emellertid tacksamma för den tolkning utskottet gör och som alltså innebär att därest en kommunalisering kommer till stånd blir det alltid tal om en 100-procentig eftergift, men en sådan eftergift kan också tänkas utan en övergång av huvudmannaskapet till kommunen, beroende på förhållandena i de särskilda fallen t.ex. vid en bostadspolitiskt rationell ombyggnad där en sådan erfordras. Självfallet kan väl också i de fall kommunalisering ej är aktuell eftergift av hyresförlustlånen ske med reducerade procentsatser från 100 96 ända ner till de cirka 50 96 som generellt gäller för de allmännyttiga bostadsföretagens hyresförlustlån. Utskottets tolkning och skrivning, som i och för sig med fördel kunde ha innehållit litet mer av klartext, tillgodoser helt visst motionärernas syfte. Vi har menat att det vore helt fel att abrupt ställa en kommun som t.ex. Uppsala inför kravet på ett kommunalt övertagande av vederbörande studentbostadsföretag, innebärande bl.a. en svår kommunalekonomisk belastning. I sammanhanget kan nämnas att Stiftelsen Studentstaden i Uppsala i dag äger och förvaltar inte mindre än ca 6 000 studentrum och ca 2 000 familjelägenheter. Man bör då också erinra sig att kommunen fortlöpande mycket aktivt har medverkat — helt i enlighet med den förda utbildningspolitiken och de studentbostadspolitiska riktlinjerna — med mark, planer och borgen och förvisso alltfort är beredd att medverka bl.a. till en ändrad lägenhetsfördelning i befintliga studentbostäder. Lokalt har frågan om kommunalisering inte varit föremål för någon realdiskussion. Den frågan bör man enligt mitt förmenande närma sig med stor försiktighet. Utskottets skrivning ger nu också utrymme för ett gynnsamt förhandlingsklimat utan ängsliga sidoblickar på huvudmannaskapet. Jag har alltså, herr talman, inte heller i denna del något annat yrkande än utskottet.